Angående vad jag avser att göra för att stärka den lokala demokratin när det gäller vindkraftsutbyggnad i Sverige har regeringen tillsatt en utredning om ökad förutsägbarhet vid miljöprövning av vindkraft. Utredningen berör den kommunala tillstyrkan av vindkraft enligt miljöbalken. I likhet med min företrädare vill jag inte föregripa utredningens slutsatser.
Fru talman! Det sker en kraftig utbyggnad av vindkraften i Sverige. Det sker en kraftig utbyggnad av vindkraften i Gävleborg. Det sker en kraftig utbyggnad av vindkraften utefter kusten i Gävleborg - havsbaserad vindkraft - i det område där det finns 10 ton kvicksilver på botten i 23 000 gifttunnor. Det kan bli en av Sveriges största naturkatastrofer om man bygger vindkraft där. Det sker en kraftig utbyggnad av vindkraften i Hälsinglands inland. Det är väldigt många som kontaktar mig och är upprörda och känner att deras livsmiljö är hotad. De har valt att bo till exempel nära skogen för att låta sina små barn växa upp där, för att få njuta av naturen, se träden röra sig, höra vinden susa i träden och på kvällen se mörkret över Hälsinglands fina skogar. I stället får de vindkraftsparker bredvid sig. När de är ute och går hör de ljudet från vindkraften. Jag är säker på att statsrådet har tagit del av de upprörda medieinslag som har varit i närtid, till exempel hur en man i Norrbotten som levde i tystnad helt plötsligt har fått se hela sin livsmiljö förstörd på grund av buller. Men det är inte bara buller, fru talman, utan det är också ljuset. Vi kan tänka oss att statsrådet ställer sig vid stranden, tittar ut över den vackra Östersjön där det i dag är ett mörker och man kan höra vågorna slå och höra ljudet från vinden. Tänk hur det är om tio år, om samma miljö är som Lisebergs tivoli. Det är en helt annan livsmiljö, som påverkar väldigt många människor. Det känns som att det är lite ombytta roller just nu, fru talman. Det känns som att Miljöpartiet, som när det startade värnade den lilla människan, nu helt plötsligt inte bryr sig om den lilla människan längre. Jag är inte emot vindkraft - tvärtom. Om kommunen och de närboende vill ha vindkraft, bygg då! Vi har en sådan diskussion i till exempel Bollnäs. Men när den psykosociala livsmiljön påverkas så dramatiskt som den gör vid en vindkraftsutbyggnad, menar jag att den som påverkas av det måste ha ett stort inflytande. Om jag väljer att bo i en storstad med allt vad det innebär har jag gjort ett livsval. Men om jag väljer att flytta ut till tystnaden har jag gjort ett annat livsval. Det är därför som jag har frågat: Avser statsrådet att ge Boverket ett uppdrag att vägleda i hur en vindkraftsutbyggnad kan ske utan negativ påverkan avseende buller, psykosocial livsmiljö eller andra faktorer som har en negativ påverkan på de närboende? För mig är det väldigt anmärkningsvärt att det kan ske en så kraftig utbyggnad av vindkraften utan att dessa hänsyn tas. Det var därför som jag ställde den frågan till generaldirektören för Boverket när han besökte civilutskottet, nämligen om Boverket har ett sådant uppdrag. Svaret var glasklart: Nej, vi har inget sådant uppdrag. Då är vi tillbaka på samhällskontraktet. När man får sin livsmiljö så kraftigt påverkad - många skulle säga förstörd - är det då inte rimligt att någon i alla fall tar fram en vägledning till kommunerna? Okej, hur ska vi planera? Hur ska vi tänka? Ska den här barnfamiljen få se sina barn växa upp i den gröna skogen och höra suset från träden, eller ska familjen få höra suset från en vindkraftspark?
Fru talman! För att ge ett svar som allvaret i frågan förtjänar kan vi ta ett kliv tillbaka och sätta vindkraftsutbyggnaden i en kontext. Först och främst kan det konstateras att Sverige nu har haft ett elöverskott tio år i rad. Förra året nettoexporterade vi el varje vecka, även under vintern. Trenden har fortsatt också under detta år. Det är elöverskott med mycket låga växthusgasutsläpp som exporteras från Sverige och tränger undan kolkraft i våra grannländer. Vindkraften är också i dag den billigaste elproduktionsteknik som kan byggas i så stor omfattning som krävs för att på kort och medellång sikt kraftfullt kunna fortsätta bidra till omställningen till ett mer förnybart samhälle både internationellt och i Sverige. Det faktum att en så stor del av elproduktionen redan kommer från vattenkraft gör också Sverige särskilt lämpligt för en storskalig vindkraftsutbyggnad, då vattenkraften kompletterar vindkraften som reglerkraft. Jag tror att ledamoten instämmer när det gäller de stora vinster som finns för Sverige och för klimatet, och därmed också för våra barn och barnbarn, med en storskalig vindkraftsutbyggnad. Men precis som ledamoten ser jag mycket tydligt att det finns problem förknippade med detta. Jag ser också att vindkraftsfrågan, som så många andra politiska frågor, handlar om en avvägning mellan olika värden. Då vill jag återigen understryka att Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning med allmän kunskap om buller från vindkraftverk och med en specifik vägledning för åtgärder med syfte att minska bullret från vindkraftverken. Denna vägledning har precis tagits fram, och det är för tidigt att utvärdera vägledningens effekter. Den måste tillåtas få genomslag. Jag vill också än en gång peka på att den kommunala tillstyrkan av vindkraft enligt miljöbalken berörs av en pågående utredning som jag inte kommer att föregripa i dag. Det är min förhoppning och fasta tro att utredningens slutsatser kommer att leda till att den lokala demokratin och förutsägbarheten i processen kommer att stärkas när det gäller vindkraftsutbyggnad i Sverige. Sammanfattningsvis är detta en fråga som regeringen bevakar. Avvägningen när det gäller balansgången mellan vindkraftens nyttor och kostnader gör regeringen, och den behöver vi fortsätta bevaka. Som bostadsminister i en regering som är besjälad av att lösa klimatkrisen är det min avsikt att fortsätta följa utvecklingen av vindkraftsfrågan mycket noga.
Fru talman! Den här interpellationen handlar inte om huruvida man är för eller emot vindkraft. Vi är överens om att alla kraftslag behövs. Eller rättare sagt är vi moderater överens om det. Miljöpartiet har en annan inställning till exempelvis kärnkraft. Denna interpellation handlar om hur människan påverkas - hur de små barnen ska kunna leka i trädgården utan att se plåtschabrak, som en mamma ringde till mig och berättade. Jag är faktiskt förvånad över att Miljöpartiet inte ställer sig på barnens sida med tanke på hur man brukar uttrycka sig i andra sammanhang. Det handlar alltså om den psykosociala livsmiljön, där buller är en faktor. Där har vi sett att vindkraftverken nu har brutit mot regelverket. Vi har mannen i Norrbotten som sa: Om jag hade vetat vad jag vet i dag hade jag naturligtvis kämpat med livet för att detta inte skulle komma, för jag får sova med hörselkåpor. Men det handlar om myndighetsutövning, och vi får förutsätta att man tar hand om det. Men det handlar om den psykosociala livsmiljön. Det handlar om att man står där och antingen vill ha tystnaden, se mörkret och höra suset från träden i Hälsinglands skogar, eller vill se Lisebergs tivoli. Om man ville se Lisebergs tivoli hade man förmodligen flyttat till Göteborg och tittat på Lisebergs blinkande tivoli. Det handlar om att om jag bor i Söderhamns skärgård och går ned till stranden får se solen gå ned, det blir mörkt och vackert och jag hör svallvågorna, eller om jag ska se ett blinkande fyrverkeri - som en landningsbana på Arlanda. Det är detta det handlar om, alltså den psykosociala livsmiljön - den lilla människan, mamman med sina barn som har valt att bo nära skog och natur för att man vill bo där. Bostadsministern låter närmast som en storskalig industrialist, vilket är lite annorlunda. Hur skulle man då kunna lösa detta? Ett sätt för regeringen, om man tar denna fråga på allvar, är att ge Boverket ett uppdrag. Ge Boverket ett uppdrag att ta reda på hur denna kraftiga vindkraftsutbyggnad påverkar samhällsomvandlingen och de boendes livsmiljö. Det handlar om dem som bor i Norrbotten, Gävleborg, Jämtland och utefter kusten. Ja, det påverkar hela Sverige. Men det enda stället där det inte byggs vindkraft är Stockholms skärgård, vilket är lite märkligt. Det är nämligen här som elen behövs. Jag frågade Fortums vd varför det inte byggs någon vindkraft i Stockholms skärgård: Är det inte bra med korta överföringskapaciteter? Jo, det vore fantastiskt bra, sa företrädaren för energibolaget. Det är bara det att här i Stockholm vill man inte ha någon vindkraft i Stockholms skärgård. Det är alltså människorna längs kusten i Gävleborg som ska påverkas för att vi ska skicka el någon annanstans. Det må så vara, men det minsta man kan begära då är att regeringen och Miljöpartiet tar reda på och vägleder kommunerna i vad de ska ta för hänsyn så att barnen får växa upp i ett sus av björkar och inte i ett sus av vindkraft, med allt vad det innebär av ständigt buller - även om det är lågfrekvent ljud. Det är det den här interpellationen handlar om. Jag tog omedelbart ministern till kammaren, för jag tänkte: Kanske den här ministern ställer sig på barnens sida! Kanske den här ministern ställer sig på de boendes sida! Men det verkar inte så. Det verkar som att den här ministern låter som den tidigare storindustrialisten. Har jag uppfattat det rätt att ministern inte vill ge Boverket några uppdrag om psykosocial livsmiljö?
Fru talman! I december tog Naturvårdsverket fram riktvärden på 40 decibels ekvivalentnivå. Man gjorde en genomgång av forskningsläget när det gäller störningar från vindkraftsbuller och landade till slut i att 40 decibel är ett väl avvägt riktvärde. Förtydliganden har också nyss gjorts kring var riktvärdet ska tillämpas och under vilka driftsförhållanden det ska gälla. Detta ligger på Naturvårdsverkets bord.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 Bara för att just Boverket inte ges ett specifikt uppdrag att uppnå ett specifikt mål betyder det inte att ingen annan har fått det. Naturvårdsverket har just tagit fram en vägledning om buller från vindkraftverk, och det vore inte bra för möjligheten att tillgodose något värde att blanda ihop vad som ligger på respektive myndighets bord. Alla som bor i Sverige ska ha goda livsmiljöer; det är vi alla överens om. Den inriktning som Lars Beckman frågar mig om vore dock ett ineffektivt sätt att uppnå detta på.
Fru talman! Det är väl inte varje dag jag berömmer Socialdemokraterna, men eftersom fru talmannen råkar vara från min valkrets ska jag berömma Socialdemokraterna i Bollnäs. Socialdemokraterna i Bollnäs lyssnade in vad de som berörs av vindkraftsutbyggnaden sa, och man har nyligen sagt blankt nej till den - nu i veckan, faktiskt. Jag vet inte om det är rätt eller fel, men man använder som argument att de som berörs av detta inte vill ha vindkraft. Alltså säger man nej. Vad mitt eget parti säger vet jag inte än, så det är möjligt att jag nu kommer att berömma Socialdemokraterna medan Moderaterna säger ja. Men då får jag väl leva med det! Jag är lite förvånad, fru talman. Miljöpartiet brukar ha söta kaniner och glassar, och det brukar vara barnen som står i främsta rummet. Men i den här frågan vill man inte låta barnen stå i främsta rummet. I den här frågan ställer man sig inte på barnfamiljens sida. I den här frågan ställer man sig inte på mammans sida i den barnfamilj som har valt att flytta till skogarna utanför Bollnäs och som vill höra suset av skogen, inte suset av vindkraften. Jag är förvånad över det. Jag är också förvånad över att vi har en bostadsminister som inte vill ge ett tydligt uppdrag från regeringen. Det kan ju bara tolkas på ett enda sätt, nämligen att ministern inte anser att frågan kommer före vindkraftsutbyggnaden. Det är ju risken man tar, och det kanske är därför Miljöpartiet inte vill ge de här uppdragen. Det kanske är därför Miljöpartiet inte ställer sig på barnens sida i den barnfamilj som har valt att flytta till Söderhamn och som vill se den fantastiska utsikten över havet, inte tivolit från en vindkraftspark. Jag har som sagt ingenting emot vindkraft. Den får gärna byggas ut hur mycket som helst, men det ska ske med hänsyn till människorna som bor i närheten. Det borde vara varje anständig riksdagsledamots, och ministerns, uppfattning att vi ställer oss på den lilla människans sida.
Fru talman! Jag börjar med att säga att regeringen har gett det här uppdraget. Debatten verkar dock inte handla om vare sig klimat eller vindkraft. Den verkar inte handla om livsmiljöer, psykosociala miljöer eller bostäder, och den verkar definitivt inte handla om barnen - eller kaniner och glassar, för den delen. Jag är osäker på hur de kom in i detta. Inte ens den mänskliga rättigheten till vackra utsikter verkar den här debatten handla om. I grund och botten verkar den här debatten och Lars Beckmans fråga i stället handla om införandet av en ny förvaltningsmodell där myndigheter ska jobba dubbelt och parallellt med samma uppdrag i två olika verk trots att uppdraget redan är givet. Jag tycker att det låter väldigt ineffektivt, och regeringen kommer inte att gå vidare med att ge någon myndighet ett uppdrag som redan har getts en annan myndighet. Däremot kan jag konstatera att det finns många vägar framåt där vindkraften byggs ut samtidigt som människor ges goda livsmiljöer. Jag bor nära en vindkraftspark. I Öresund finns en vindkraftspark, som inte stör. Vi kan bygga havsbaserad vindkraft som kan byggas ut rejält. Vi arbetar för detta i dag, och då pratar vi inte kustnära och inte inne i skärgården utan om riktig, havsbaserad, storskalig vindkraft. Vi vet att teknikutvecklingen effektiviserar vindkraftverken hela tiden. Det betyder att vi kommer att kunna bygga ut kapaciteten utan att ha stora stålskogar av vindkraftverk. På så sätt kan vi både bygga en energiförsörjning som gynnar våra barns och barnbarns framtid och säkra deras rätt till goda boendemiljöer här och nu. Det uppdraget har givits av regeringen - bara inte på exakt det sätt som Lars Beckman har frågat efter.